Herr talman! Vi behandlar nu en proposition om kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Där sägs att syftet är att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, och för att uppnå detta föreslår man åtgärder och program för att ge fler kvinnor arbete inom industrin. Från vårt parti säger vi inte nej till åtgärdsprogram som förbättrar kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Vi ser i stället positivt på alla försök som görs i den riktningen. Men samtidigt vill vi fundera över i vilket klimat satsningarna görs, på vilket sätt de sker. De åtgärdsprogram som föreslås och som avser att ge kvinnor ökade möjligheter till sysselsättning inom industrin innebär t.ex. sysselsättning i en industristruktur som är uppbyggd på männens villkor. Problemet med den proposition vi har att behandla är egentligen inte vad som sägs i den, utan vad som inte sägs och inte föreslås. Propositionen saknar förslag som på ett grundläggande sätt kan förändra kvinnornas situation på arbetsmarknaden och i samhället. Vi har framställt sådana förslag i vår motion. Vi anser t.ex. att det behövs en förkortning av arbetstiden till sex timmars arbetsdag, en utbyggnad av barnomsorgen och en uppvärdering av de traditionella kvinnoyrkena. Vidare måste man se till att den offentliga sektorns avgörande roll i sammanhanget bibehålls. Vi kan notera att utskottet instämmer i våra motionskrav. Utskottet skriver att man instämmer i de tankar som framförs i vpk-motionen, men man avstyrker motionen. Man kan fråga sig vad det är för tankar utskottet instämmer i. I propositionen skriver föredragande statsrådet, Anita Gradin, att det råder enighet om målen. Är det så att vi är eniga om målen men oense om medlen? Nej, tydligen är vi oense om båda dessa saker. Vilka är egentligen regeringens och utskottetsmajoritetens mål för jämställdheten? När utskottet skriver att man instämmer i de tankar som vi har framfört men samtidigt talar för en praktisk politik som är helt annorlunda, då har vi enligt min mening inte samma mål. Om man skall kunna förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i samhället krävs det enligt vår uppfattning breda lösningar. Arbetslivet är inte organiserat utifrån kvinnors verklighet och behov. De specifika kvinnliga erfarenheterna saknas nästan helt, åtminstone inom de mansdominerade områdena av arbetslivet. Det gör att kvinnorna har en helt annan ställning på arbetsmarknaden än männen. I propositionen tar man inte upp dessa problem. Där tas inte fasta på att en stor del av arbetsmarknaden är uppbyggd på männens villkor, dvs. på helt andra villkor än dem vi egentligen bör inrikta oss på för framtiden. Vi menar att arbetslivet och samhällslivet måste genomsyras av att män och kvinnor delar ansvaret för både produktion och reproduktion. Ett sådant arbetsliv får en helt annan funktion än det nuvarande. De åtgärder som föreslås i propositionen går ut på att kvinnorna i sitt arbete inom industrin skall anpassa sig för att konkurrera med männen, för att uttrycka det litet tillspetsat. En av de avgörande förändringar vi har föreslagit är, som jag nämnde tidigare, arbetstidsförkortningen. Den är avgörande för om man skall kunna uppnå jämställdhet mellan könen. Vi anser att tiden är mogen för den här nedtrappningen av arbetstiden, som skulle göra det möjligt att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle. Vi vet att även om man delar uppfattning om målet är regeringens och den borgerliga oppositionens praktiska, reella politik att skjuta målet om arbetstidsförkortning på framtiden. Det finns i svensk debatt intelängre någon substans i kravet på sex timmars arbetsdag. Det är ett mål som man kan ha i något kvinnoförbund eller som man i någon del av regeringen kan tycka är bra, men den reella politiken ger inget utrymme för en förkortning av arbetstiden, tyvärr. Däremot talar utskottet om föräldraledighet, man funderar hur denna reform skall skapa någon jämlikhet. Hur skall man göra? Hur skall man få männen att ta större del av föräldraledigheten? Skall det bli kvotering? Skall man höja ersättningen för männen så att de tar sin del av ledigheten? Detta är alltså stora illusionsnummer, om man inte åstadkommer avgörande förändringar. Samtidigt ser vi också att kvinnorna befinner sig i den offentliga sektorn. Service, vård och omsorg är de viktiga områden inom vilka kvinnorna arbetar i dag. Den offentliga sektorns utbyggnad har betytt oerhört mycket för kvinnorna. Samtidigt prutar man nu väldigt starkt på den inriktningen i svensk politik, både från regeringen och från borgerligheten. Regeringens svångremspolitik kommer att drabba kvinnorna oerhört hårt framöver. T.o.m. utskottet säger att de allmänna bakgrundstankarna om kvinnornas situation i dag är att tillväxten inom offentliga sektorn skall bli långsammare än tidigare. Kvinnor skall inte beredas arbete där i så stor utsträckning som tidigare. Inom industrin och den privata tjänstesektorn väntas däremot en Man kan fråga sig om kvinnorna skall försvinna i något slags lucka. Här Tisdagen den gäller det konkurrens om kvalificerad arbetskraft inom några sektorer. Vart 28 maj 1985 skall de kvinnor som på grund av svångremspolitiken inte får plats inom den offentliga sektorn, vart skall de kvinnorna ta vägen under övergångsperio 9 ; d q SN Kvinnornas villkor den) Det kan man Saga sig. Det är et säycket allvarligt problem som visar sig påarbetsmarknahär. Dessa kvinnor är de hittills sämst ställda på arbetsmarknaden. Jag vill här klart säga till moderaterna, när de försöker påstå att den offentliga sektorn har stulit arbetskraft från den privata sektorn, att jag som facklig företrädare i många år har kämpat för att få kvinnor in i industrin. Men motståndarna har hela tiden funnits i företagsledningar och på annat håll. Inte skall man skylla den offentliga sektorn för att kvinnorna har stannat utanför industrin. Det har förts en hård kamp av de fackliga organisationerna för att få in kvinnor i industrin på alternativa yrkesområden. En av förutsättningarna för att kvinnor skall kunna gå ut i arbetslivet är en god barnomsorg. Nu instämmer utskottet i det, men den konkreta praktiska politiken visar att även när regeringen lägger propositioner på detta område finns det ingen substans i det man säger. För så lång tid som fram till 1990 saknas en planering för en avgörande utbyggnad av antalet dagisplatser, som skulle ge kvinnorna valfrihet att ta eller inte ta ett jobb. Det är fråga om ett makabert förslag, sade en av våra vpk-ledamöter, som hade hand om detta. Jag instämmer. Skall man värdera upp de traditionella kvinnoyrkena, framför allt inom den offentliga sektorn, kan inte den offentliga sektorn vara en bälg som man reglerar arbetskraft i, där service och omvårdnad får vara något som man ökar eller minskar i takt med konjunkturerna. De arbetsuppgifterna måste då ha ett bestämt innehåll och en bestämd ställning. De borgerliga har ju en vulgärfilosofi om offentliga sektorn. Man skall minska kommunernas och landstingens verksamhet vad gäller omvårdnad och social verksamhet i stort, medan de offentliga investeringarna, där man kan göra privata profiter, skall öka. Socialdemokraternas svångremspolitik drar ju åt det hållet, men inte lika mycket. Detta drabbar naturligtvis arbetena på den offentliga sektorn. Det finns många sätt att värdera de traditionella kvinnoyrkena. Vi kan som exempel ta sjuksköterskan, hennes lön och ställning. Det är väl ingen som i dag inte skulle instämma i att en sjuksköterska borde jämföras med en produktionsingenjör— eller en ingenjör i den privata industrin. Men det är en himmelsvid skillnad i fråga om ställning på arbetsmarknaden i dag. Vad är det som ligger bakom? Varför har kvinnor inte den ställning på arbetsmarknaden som de borde ha? Moderaterna sade att datatekniken ger alla sin chans. Det gör den inte. Kvinnorna kan inte konkurrera på samma villkor. Det utvecklas också inom datatekniken, både på den offentliga och på den privata sidan — och inom industrin — en elit på detta område, där arbetslivserfarenheten har mycket stor betydelse. Vi måste alltså ha en helt annan syn på arbetslivet. Där råder lönsamheten. Kvinnan är inte lönsam. Om hon har barn och behöver barnomsorg, och om hon dessutom vill ha regelbunden arbetstid med hänsyn till familjelivet, då är hon inte lönsam på 107 dessa områden, då får hon avstå. Det är i dag arbetslivets villkor — som måste i grunden förändras. Därmed är inte sagt att vpk är negativt till att kvinnor lär sig datateknik eller annat. Men de grundläggande villkoren måste alltså förändras — och det har vi föreslagit i vår reservation. Vi har ytterligare en reservation till detta betänkande, reservation 8, där det föreslås att kvinnoorganisationernas centrala verksamhet skall få ökat stöd, och att också andra kvinnoorganisationer, som är av invandrarkaraktär men som har svenska medlemmar, skall få ökat stöd. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 8.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas tre olika propositioner samt elva motioner, varav åtta från den allmänna motionstiden. Betänkandet, som jag rekommenderar för läsning, ger en god bakgrund till kvinnornas situation på arbetsmarknaden i dag och visar att kvinnor och män sannolikt kommer att finnas i arbetskraften i lika stor utsträckning någon gång under 1990-talet. Även om detta kan konstateras, så råder stora skillnader mellan kvinnors och mäns villkor i arbetslivet — skillnader som har betydelse för kvinnornas framtida sysselsättning. Detta är vi överens om. Det gäller framför allt yrkesval, arbetstider, kvalifikationsnivå och därmed också löner. Arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad delad i en för kvinnor och en för män. Ett känt faktum är också att tre fjärdedelar av kvinnorna återfinns inom yrkesområdena kontor, service, vård, affär och utbildning. Datoriseringen av arbetslivet, den minskade utbyggnaden av den offentliga sektorn och omstruktureringen av industrin kommer naturligtvis också att påverka kvinnornas möjligheter i den framtida arbetsmarknaden. Detta har flera talare här framhållit. Lägger man därtill att kvinnorna drabbas av arbetslöshet i större omfattning än män och att nära hälften av samtliga sysselsatta kvinnor arbetar deltid, så är bakgrunden klar för proposition 130, som redovisas i detta betänkande. Hösten 1983 startade kampanjen ”Fler kvinnor till industri och tekniska yrken”. För denna kampanj avsattes 10 milj.kr. Kampanjens syfte var att ge erfarenheter för framtida arbetsliv, så att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden kunde stärkas. Detta ledde till verksamhet på ca 100 orter och i alla län. Flera av projekten inom tiomiljonerskampanjen fortsätter nu i reguljär verksamhet. Med förhållandevis litet medel lyckades man alltså åstadkomma väldigt mycket. Det är därför förvånande att moderaterna avstyrker medel till fortsättningen. Det är mot denna bakgrund utskottet konstaterar att det i dag råder bred politisk enighet om jämställdhetsmålen — även om vpk här i kammardebatten, däremot inte i utskottet, anser annorlunda — medan det är delade meningar om medlen. För att förverkliga dessa mål gör en rad offentliga och enskilda organ insatser inom sina resp. områden. Trots detta är kvinnors och mäns villkor i samhället alltför olika. Till betänkandet har det fogats 14 reservationer. I den första reservationen framför moderaterna i utskottet den, enligt mitt sätt att se, häpnadsväckande åsikten att det är utbyggnaden av den offentliga sektorn som hämmat såväl kvinnorna som det privata näringslivet. Kammarens ledamöter är säkert väl medvetna om att utbyggnaden av den offentliga sektorn skapat arbete åt ett stort antal kvinnor — och också ställt krav på en utbyggnad av barnomsorgen. Jag håller med Lars-Ove Hagberg om att det i den vpk-motion som han nyss har redogjort för framförs intressanta synpunkter på arbetstidsförkortning och utnyttjande av föräldraförsäkring. Dessa frågor ingår enligt direktiven i DELFA:s uppgifter. DELFA, som är en parlamentariskt tillsatt delegation där också vpk har representanter, har genomfört och genomför för närvarande flera intressanta undersökningar inom dessa områden. DELFA har också vida direktiv när det gäller att initiera en debatt och anordna seminarier om arbetstidsfrågor. Jag tror att det är viktigt att man belyser dessa frågor från så många olika håll som möjligt. Utskottet anser att det är ytterst angeläget att planeringen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inriktas på att kvinnorna skall få del av dessa i den omfattning som motsvarar deras andel av de arbetslösa. Utskottet uppmärksammar ävenledes sammansättningen av arbetsuppgifterna för ungdomslagen och möjligheterna att stimulera flickor i ungdomslag att pröva otraditionella arbetsuppgifter. Beträffande anslagen till JämO anser utskottsmajoriteten att JämO:s arbete är viktigt och att JämO bör bedriva en i stort sett oförändrad verksamhet. Utskottsmajoriteten godtar därmed regeringens budgetförslag. När det gäller bidragen till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet vidhåller utskottsmajoriteten sin uppfattning från förra året att kvinnoorganisationerna är betydelsefulla i samhället och bör få statligt stöd. Utskottsmajoriteten avstyrker därför moderaternas avslagsyrkande. Frågan om jämställdhetsarbetets organisation har behandlats av riksdagen sedan början av 1970-talet. Senast skedde det hösten 1984. Utskottet konstaterade då att den nuvarande organisationen har inneburit en effektivering av regeringens jämställdhetsarbete och gett jämställdhetsfrågorna en förstärkt ställning. I såväl JÄMFO, jämställdhetsforskningsdelegationen, som jämställdhetsrådet är de politiska partierna representerade, och de har viktiga uppgifter i båda dessa organ. Kravet på parlamentariskt inflytande i jämställdhetsarbetet är sålunda väl tillgodosett i nuvarande organisation. Karin Andersson, som inte är här i kammaren i dag, anser i en motion som hon väckt tillsammans med flera andra centerpartister att den omorganisation av jämställdhetsarbetet som regeringen har genomfört har inneburit att opinionsarbetet helt har fallit bort. Detta är en grov överdrift. Jag håller med Karin Andersson och hennes medmotionärer om att opinionsarbetet är viktigt. Det anser också regeringen. I den nuvarande organisationen är opinionsbildningen främst en uppgift för JämO, JÄMFO och jämställdhetssekretariatet. Tidningen JÄMSIDES utkommer med fyra nummer per år. Utskottet vill också framhålla det viktiga informationsarbete som bedrivs av olika myndigheter som SÖ, AMS och socialstyrelsen. Två reservationer handlar om fler kvinnliga chefer och en ökning av antalet kvinnor i statliga styrelser och kommittéer. Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivarna bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdheten i arbetslivet. Det är riktigt att kvinnor är klart underrepresenterade i det offentliga utredningsväsendet. Jämställdhetsministern anmäler i propositionen att en kartläggning och så småningom en utredning av vilka åtgärder som kan vidtas för att kvinnorepresentationen skall kunna stärkas skall ske. I två motioner krävs lagstiftning mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. Utskottet anser att det i första hand inte är genom lagstiftning som dessa problem skall angripas. Ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna med ansvar för parterna på arbetsmarknaden är enligt utskottet mer väsentligt. Utskottet instämmer med Karin Andersson m.fl. att regionalpolitiken är ett viktigt jämställdhetsinstrument. Arbetsmarknadsutbildningen har i fråga om detta en betydelsefull uppgift. Jag vill också påminna om uppdraget till länsstyrelserna att redovisa vilka åtgärder som vidtas på regional nivå för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Dessa första rapporter börjar nu strömma in.

Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag är inte förvånad över att Karin Flodström ansåg att vår reservation 1 är häpnadsväckande. Vi hävdar i reservationen att den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn i realiteten har inneburit att kvinnor har låsts fast i traditionella befattningar och har förhindrats att söka sig ut i det privata näringslivet och i industrin och att den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn i realiteten har hämmat tillväxten i näringslivet. Detta är åsikter som vi moderater framför i många olika sammanhang, framför allt i de sammanhang då den ekonomiska politiken debatteras. Det är viktigt att konstatera att jämställdhetsfrågor aldrig kan ses isolerade från andra politiska frågor. Kvinnornas ställning och situation på arbetsmarknaden liksom i alla andra sammanhang är intimt förknippade med vår ekonomiska utveckling och utvecklingen av arbetsmarknaden i stort. Jag tycker att det är intressant att i ett internationellt perspektiv jämföra hur kvinnornas situation ser ut i andra länder, där man har en mindre offentlig sektor. Man kan då konstatera att kvinnor på toppbefattningar är mera sällsynta i Sverige än i de flesta andra länder. Tittar man på kvinnor på mellannivåer, som ju är väsentliga för att kvinnor så småningom skall komma upp på chefsnivåer, finner man t.ex. i USA 23,1 96 kvinnor på sådana nivåer inom den privata sektorn, medan siffran för Sverige ligger på 11,2 90. Jag tycker att detta bl.a. illustrerar att kvinnor har större möjligheter att göra sig gällande i ett samhälle med en ekonomi och ett näringsliv som är mera oberoende av politiska beslut än vad det svenska är.
Herr talman! Tydligen är Karin Flodström överens med mig om att opinionsbildningen har stor betydelse på jämställdhetsområdet. Vad som skiljer oss åt är att vi i reservation 10 framfört en annan åsikt än utskottsmajoriteten när det gäller det sätt på vilket vi anser att uppläggningen av opinionsbildningsarbetet bör vara organiserat. Vi är nämligen av den uppfattningen att den uppläggning som förekom tidigare är att föredra, och det är av denna anledning som vi har framfört dessa synpunkter i reservation 10. Vi tror att en sådan uppläggning skulle skapa bättre förutsättningar för en bredare opinionsbildning. Men det mest väsentliga är naturligtvis ändå att man på olika områden med gemensamma krafter driver opinionsarbetet vidare för att nå det mål som jag tror att vi alla är överens om, trots att vi kanske har olika medel för att nå detta mål. Det har ju utspunnit sig en debatt om huruvida man är överens om mål och medel, men den debatten skall jag inte lägga mig i.
Herr talman! I debatten om jämställdhet mellan kvinnor och män görs det ofta högstämda deklarationer. Mitt påstående att propositionen är mager kan även stå sig efter det att Karin Flodström som utskottets talesman har tagit till orda. Ingenting ändrar heller på det påstående jag gjorde om att socialdemokraterna tyvärr ofta har varit tröga när det gäller jämställdhetsarbetet och dessutom inte sällan varit motståndare till aktiva insatser. Det omdömet kan också sägas stå kvar. Att man har bekämpat jämställdheten under många år på många vitala punkter var kanske det som Karin Flodström menade när hon talade om att simma motströms. I den analys av läget som vi är ganska överens om, och som också finns redovisad i betänkandet, är det intressant att konstatera att socialdemokraterna ändå talar vackert både om de goda erfarenheterna av lagen och om JämO:s verksamhet. Men när det gäller de konkreta förslagen hänvisar man i stället enbart till JämO:s möjligheter att ta initiativ och genomföra aktiviteter. Tittar man t.ex. på avsnittet som berör flera kvinnliga chefer i arbetslivet, finner man att utskottsmajoriteten — på socialdemokratiskt initiativ — skriver att det inte finns något hinder för att också ökad chefsrekrytering bland kvinnor kan läggas till jämställdhetsombudsmannens uppdrag. Utskottet anser vidare att tidsbestämda mål och i tiden angivna kontrollstationer, som folkpartiet föreslog i sin motion, kan vara ett lämpligt och konkret sätt att nå önskat mål. Men utskottet avstyrker ändå en framställning i sådan riktning. När vi talar om att vi är överens om målen, är det inte oviktigt att peka på de differenser som finns när det gäller medlen. Socialdemokraterna vill alltför ofta vänta och se. Jag upplever att vi på jämställdhetsarbetets område har så mycket av motstånd och så stor tröghet att vi skulle kunna vara betydligt aktivare än vad som nu är fallet. Det är därför viktigt att just reservation 11 får bifall av riksdagen. Reservation 13 kommenterades också av Karin Flodström, och den gäller skydd mot trakasserier. Det är mycket viktigt att det tillsätts en utredning i denna fråga, som folkpartiet har begärt. Jag uppfattar inte att socialdemokraterna polemiserar mot denna tanke, men de avstår ändå från att göra något konkret. Jag beklagar det, därför att på jämställdhetsområdet behövs det mera aktiva insatser och möjligen mindre högstämda deklarationer.
Herr talman! Karin Flodström rekommenderade läsning av betänkandet. Ja, det kan man göra, och då finner man att utskottet konstaterar att kvinnor arbetar mera deltid och i högre grad är arbetslösa. Ta exemplet i betänkandet om kvinnor som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder och dra slutsatserna av det! De unga flickorna finns i ungdomslag, kvinnorna har beredskapsarbete och uppbär rekryteringsstöd. Jag tror inte detta bara är kvinnornas eget val, utan det beror på efterfrågan på marknaden. Rekryteringsstödet är mest inriktat på det privata näringslivet och industrin. Beredskapsarbeten utgörs mest av arbeten av investeringskaraktär, som av tradition är manliga arbetsuppgifter. Det behövs alltså andra åtgärder, och då är naturligtvis kampanjerna bra, även om de är en liten del. Men finns det mål som vi kan vara överens om? Några har mål som är av samma typ som kravet på republik, som ett parti för fram, dvs. det är till intet förpliktande. Det är hemskt om det är så, Karin Flodström. I alla de avgörande frågorna, om barnomsorgen, arbetstiden, uppvärderingen av kvinnoyrkena och offentliga sektorn, där vi i vpk för fram förslag, går den praktiska politiken rakt mot jämlikhetssträvandena, och det är en tragedi för arbetarrörelsen och arbetarrörelsens kvinnor. Jag vet inte hur det Det gjordes en hänvisning till DELFA, och man kan fundera över om Tisdagen den delegationen skall sträva efter jämlikhet i hela sin verksamhet. Varje rapport = 2g maj 1985 handlar nu om flexibla arbetstider. Går Sonja Rembo varje rapport som kommer i dag till mötes? Det enda undantaget är Ylva Ericssons rapport, som är alldeles utmärkt, men det är inte mycket att skryta med för den socialdemokratiska regeringen. Män skaffar sig naturligtvis arbete, med den erfarenhet de har, och de kommer in på traditionella kvinnoområden. Mina erfarenheter är att kvinnor säger att männen nu kommer instormande och konkurrerar om jobben. Det blir naturligtvis så, när det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter i detta land. Det skulle kunna finnas, men det skapas inte arbeten. Det får aldrig vara så att kortsiktig ekonomisk politik slår tillbaka jämlikhetssträvandena. Jämlikhet kostar naturligtvis — för dem som vill profitera snabbt i detta land, för de män som vill gå förbi kvinnorna i detta samhälle och vill stå upp för de gamla mansidealen. För dem kostar det på. Vi måste därför vidta de politiska åtgärderna, som kanske kan kallas strukturella, som gör att kvinnorna har en chans på arbetsmarknaden.
Herr talman! Om jag vore åhörare på läktaren skulle jag bli ganska förskräckt över all den negativism som kommer fram hos olika debattörer här. Även om vi inte är färdiga på detta område — det vill jag inte påstå — har vi ändå kommit en bit på väg. Själva det faktum att det har lagts fram en proposition som handlar om kvinnors ställning på arbetsmarknaden och att vi har behandlat den i detta betänkande är ett bra steg. Elver Jonsson säger att propositionen är för mager. Jag vill påstå att det är bättre att den finns än att den inte alls fanns. Sonja Rembo tar upp rekryteringen till chefsbefattningarna. På den punkten skiljer sig vår grundsyn. Jag tycker att det är väsentligare att vi har en bredd på arbetsmarknaden, att förvärvsfrekvensen är ca 20 90 högre här än i USA — även om man råkar ha fler kvinnliga chefer i USA. Det är väsentligare för mig att många kvinnor har möjlighet till arbete än att få har det. Jag finner ingen anledning att kommentera vad Arne Fransson sade. Vi är tämligen överens om att det är viktigt med opinionsbildning. Däremot är Elver Jonsson ganska elak i sitt omdöme om den socialdemokratiska regeringen och ifrågasätter vår ärlighet på jämställdhetens område. Han vill påskina att det är folkpartiet som varit den drivande kraften när det gäller jämställdhetsarbetet. Jag fråntar inte folkpartiet rollen som intresserat av jämställdhetsarbete, men jag förbehåller mig rätten att säga att det är vi socialdemokrater också. Därmed gör jag ingen värdering av de olika partierna. Elver Jonsson säger att vi är tröga vad gäller aktiva insatser. Då frågar jag: Har inte Elver Jonsson läst rapporten om 10-miljonerskampanjen? Det var ganska litet pengar — och det sade jag också i mitt anförande — men litet 113 pengar kunde initiera till mängder av intressanta projekt och idéer, som nu följs upp till stor del i reguljär verksamhet. Det är till detta vi skall ha pengarna, inte använda dem i kampanjform. Nu går vi vidare — och då säger moderaterna nej. Så till vpk som underkänner allt och alla. Det är inte förvånande i och för sig, men jag vill påminna om att även vpk har en ledamot i DELFA, delegationen för arbetstidsfrågor. Jag tycker det finns all anledning att Lars-Ove Hagberg tar en diskussion mellan fyra ögon med henne. Han säger också att den enda uppgift som DELFA klarat av och som varit av något värde är Ylva Ericssons rapport om 70 timmars arbetsvecka ”Det betalda och det obetalda arbetet”. Jag håller med om att det är en intressant rapport, och ännu intressantare är den utvärdering som har skett av den rapporten, gjord av ett antal rätt namnkunniga forskare inom olika områden i vårt land. Den rekommenderar jag varmt till läsning och till studium. DELFA:s arbetsuppgift är att ta initiativ och stimulera till debatt, ta reda på forskningsresultat osv. i andra länder och på det viset få en bred arbetstidsdebatt. Att arbetstidsfrågorna är ett viktigt jämställdhetsinstrument, det är Lars-Ove Hagberg och jag överens om.
Herr talman! Nu är det min tur att bli häpen. Jag trodde, Karin Flodström, att vi strävade efter jämställdhet på alla nivåer. Men Karin Flodström är tydligen fullt nöjd om statistiken uppvisar lika många kvinnor som män i arbete. Vad de gör är tydligen mindre viktigt. Det var, herr talman, en mycket intressant information vi fick från Karin Flodström.
Herr talman! Jag kan förstå att Karin Flodström känner det något besvärande att försvara situationen efter mitt påstående att socialdemokraterna varit tröga när det gäller jämställdhetsarbete. När jag sade det erinrade jag mig det starka motstånd som Karin Flodström och hennes partikamrater mobiliserade när vi antog jämställdhetslagen. Ni vädjade till kammaren att avslå den, och ni sade att jämställdhetsombudsmannen var en byråkratisk inrättning som vi skulle se upp med. I dag har ni gjort omvändelse på den punkten, och det är bra. Ni t.o.m. berömmer er av JämO:s insatser, men säg inte att det var på socialdemokratiskt initiativ de kom till, utan det skedde i annan ordning. Om Karin Flodström tycker att detta är för svaga bevis för att påstå att socialdemokraterna varit tröga när det gäller jämställdhetsfrågor, kan jag erinra om att det tog elva år innan den socialdemokratiska regeringen i Sverige kunde acceptera ILO:s likalönskonvention. Det är mörka milstolpar i socialdemokratisk jämställdhetspolitik! Läs rapporterna, säger vidare utskottsföreträdaren från regeringspartiet. Ja, visst skall vi göra det. Många av dem är mycket nyttiga att läsa när det gäller både analyser och slutsatser. Men propositionen som vi fick ta del av var synnerligen mager. Och det intressanta var — vilket jag också kunde referera i mitt inlägg — att även ansvarigt statsråd, som är här närvarande, hyste bekymmer för framtiden när det gällde jämställdhetsarbetet. Hon menade enligt propositionen att det kan bli svårt att upprätthålla en hög aktivitet i jämställdhetsarbetet i jämförelse med vad som skedde under 1970-talet. Karin Flodström kräver sedan att bli trodd. Jag betvivlar inte ärlighet, gott uppsåt osv. Men när det gäller vilja och förmåga att genomföra finns det inte så mycket att berömma sig av, tycker jag. Därför är det inte konstigt om vi här är negativa och om vi överraskar folket på läktaren med attt.o.m. säga det. Det får Karin Flodström faktiskt finna sig i. När det gäller de konkreta förslagen och de medel man vill sätta av är förslaget vi har att ta ställning till mycket tunt, och de förstärkningar vi har föreslagit, både på åtgärdssidan och på medelssidan, avvisar den socialdemokratiska majoriteten.
Herr talman! Karin Flodström säger att vpk underkänner allt och att vi är negativa till det mesta. Nej, jag betonade från början att vi är positiva till alla åtgärder som kan stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Men när vi nu satsar 10 milj.kr. på ett program för kvinnor sker det i ett arbetsliv som är det traditionella mansarbetslivet med den konkurrens och den uppläggning i övrigt som det har och där kvinnorna får slå sig in. Vi förändrar alltså inte strukturen, vi tillför inte arbetslivet de specifika kvinnliga traditionerna, som vi borde göra. Jag har bara velat påpeka det. Jag och vpk är absolut inte negativa till åtgärder. Men det är klart att man blir fundersam när en del anser att det är positivt bara att det har kommit en proposition, oavsett vad den innehåller. Viivpk sätter målet litet högre än att se en proposition på bordet. Vi sätter det så högt att vi vill se jämställdhet i samhället — det trodde jag att också Karin Flodström ville. Dessutom vill jag påpeka att det finns någonting som kanske är farligt för hela jämställdhetsdebatten, och det är DELFA. Det har jag påpekat från första stund. Med rapporter från alla de håll — inte minst rapporter om flexibla arbetstider som tillfredsställer önskemålen hos moderaterna och Svenska arbetsgivareföreningen — blir DELFA en diskussionsklubb, medan den ekonomiska politiken och det som rör den ideologiska överbyggnaden ventileras i en annan diskussion. Jag är mycket orolig för resultatet om kvinnorna från olika partier ger sig in i DELFA, medan de verkliga politiska besluten fattas på annat håll. Nej, ge er in i den verkliga diskussionen! Till dem som drivit frågan om jämställdhetslag och jämställdhetsombudsman vill jag säga: Vad kan en jämställdhetsombudsman göra åt de verkliga problemen? Vem är det som säger nej till utbyggnad av barnomsorg? Storfinans, kapital, borgerlighet! Barnomsorg skall bara finnas om det finns s.k. behov på arbetsmarknaden. Vem är det som motarbetar sex timmars arbetsdag? Vem är det som motsätter sig en uppvärdering av kvinnoyrkena från början till slut? Naturligtvis det arbetsliv som är uppbyggt på det privata näringslivet. Vem är det som motverkar den offentliga sektorn? Den jämställdhetsdebatten, ärade borgerliga herrar och damer, vill ni inte föra. Men den gäller den avgörande förändringen, och den borde föras för att vi skulle kunna nå jämställdhet här i samhället.
Herr talman! Det är givet att jämställdhetsfrågorna inte kan ses isolerade från andra frågor i samhället. De är en integrerad del i alla andra politiska frågor — det tycker jag är en självklarhet. Lars-Ove Hagberg säger att det inte är i DELFA som de viktiga besluten fattas. Den uppgiften har DELFA inte heller, och det har aldrig någon påstått. DELFA skall ta initiativ till och bereda underlag för debatter och diskussioner och eventuellt framtida beslut. I det här sammanhanget vill jag också erinra om jämställdhetsforskningsdelegationen. Det har talats mycket litet om den. Den har av regeringen fått i uppdrag att till hösten redovisa vad som anses vara angelägnast från forskningssynpunkt när det gäller arbetsmarknad för kvinnor, kvinnliga forskare och jämställdhetsfrågor. Det tycker jag är bra. Sonja Rembo är förvånad över att jag tycker att det är bra att det är många kvinnor som arbetar och att jag inte bryr mig om dem som är på topp. För mig är det mycket väsentligt att kvinnor, oavsett vilken position de befinner sig i, kan ha en egen plånbok. Det är enligt mitt sätt att se det väsentligaste från jämställdhetssynpunkt. Min önskan är att den plånboken är tillräckligt tjock för att kunna försörja en person. Eftersom 45 96 av kvinnorna i dag arbetar deltid kan de inte försörja sig. Jag tycker att det är viktigt att arbeta för att kvinnorna skall få längre arbetstid, så att de kan försörja sig på egen hand. Många kvinnor önskar också mycket starkt att kunna förlänga sin arbetstid. Elver Jonsson talade om vårt förflutna på detta område, vår jämställdhetslag och införande av jäv. Det stämmer, Elver Jonsson, att vi ansåg att det här var en mycket viktig uppgift för de fackliga organisationerna. Det skulle ske på arbetsplatserna, så nära människorna som möjligt. Jag tror att det är minst lika väsentligt i dag, trots att det nu finns en ombudsman för jämställdhetsfrågor. Däremot har det visat sig — det erkänner jag också gärna — att JämO:s arbete är viktigt. Elver Jonsson talade också om att det är magert och tunt och att det är stolta deklarationer. Vidare talade han om någon ILO konvention för många år sedan. Jag vill bara erinra om att vi i Sverige efter bästa förmåga — vi har inte nått riktigt ända fram — försökt att i praktiken genomföra lika lön för lika arbete. Det är viktigare att någonting genomförs i praktisk handling än att det görs stolta deklarationer — som Elver Jonsson sade alldeles nyss.

Herr talman! Allas rätt till en egen bra bostad är redan djupt förankrad i de kommunala församlingarna. Att gamla, handikappade och långvarigt sjuka skall få sådan hjälp att de kan bo kvar i sina egna bostäder är i dag en självklarhet. Moderata samlingspartiet tog redan för åtskilliga år sedan initiativet till en väl organiserad hemsjukvård i samverkan med den sociala hemtjänsten. I dag råder full politisk enighet i den frågan, och regeringen har i stort sett anslutit sig till våra tankegångar. Att ytterligare vidga en redan överflödig bostadsförsörjningslag ansluter vi moderater oss inte till. Kommunernas ansvar gentemot dessa människors bostadsförhållanden finns redan reglerad i socialtjänstlagen. Ett behållande och en utvidgning av lagen medför endast ökad byråkrati och ökade kostnader både för staten och för kommunerna. Förslaget att utöka bostadsanpassningsbidragen för att handikappanpassa lägenheter på ett sådant sätt att det även underlättar för hemhjälp och anhöriga att bistå den handikappade är väl motiverat, och vi ansluter oss till utskottet i det avseendet. Däremot ifrågasätter vi det rationella i att ge bidrag till att återställa handikappanpassade lägenheter. Strävan bör i stället vara att dessa lägenheter fortsättningsvis förbehålls handikappade och att de vid en avflyttning upplåts till andra handikappade. På så sätt kan kommunerna med tiden få ett antal bostäder anpassade till dem som är i behov av sådan lägenhet. Vi yrkar därför avslag på förslaget om bidrag till återanpassning av handikapplägenheter. åtgärder på kvartersmark, till försöksverksamhet med integrerad boendeservice och till samupphandling och teknikutveckling för hissinstallationer. Alla dessa åtgärder är välbehövliga och bör vidtas. Men det ekonomiska ansvaret för detta kan knappast vara en statlig angelägenhet. Det bör åvila kommunen i samarbete med bostadsföretagen att åstadkomma service och en yttre miljö som underlättar för ett eget boende, även för de människor som inte har full fysisk funktionsförmåga. Det pågår nu en omfattande ombyggnation och upprustning av äldre bostäder. Hissplaner utarbetas också av kommunerna. Detta leder till en ökad efterfrågan på hissar och nya hisskonstruktioner, vilket torde medföra att industrin har stort intresse av att medverka till att nya och billigare hisskonstruktioner kommer fram. Det forskningsarbete som staten anser behövs, kan ske inom det ordinarie anslaget till byggforskning. Herr talman! Socialutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen, då boendet för gamla, handikappade och långvarigt sjuka i hög grad hör ihop med vårdfrågorna. Socialutskottet har i sitt yttrande betonat den enighet som varit rådande i dessa betydelsefulla frågor. Utskottet pekar på det nya synsätt som råder vad gäller institutionsboendet för människor med handikapp av olika slag. Både landsting och kommuner är långt framme i arbetet med att stoppa institutionerna och öka det egna boendet. Detta gäller inte minst de gamla. Ökad hemhjälp, sjukvård i hemmet och installerande av trygghetslarm är insatser som väsentligt bidragit till att många äldre människor getts möjlighet att bo kvar i sin nuvarande miljö. Detta är en glädjande utveckling. Bostadshus byggs också om till servicehus. Även ålderdomshem omvandlas till servicehus. Det för många äldre människor så väl passande ålderdomshemsboendet har tyvärr i många fall fått ge vika för boende i servicehus, detta på grund av bestämmelserna om statsbidrag och låneregler vid omoch nybyggnation. Socialutskottet har i sitt yttrande ansett att det bör finnas en boendeform inom äldreomsorgen där helinackordering och tillsyn kan ges på ungefär på samma sätt som på ålderdomshemmen. Socialutskottet anför vidare att det även i fortsättningen bör finnas en boendeform som ligger mellan å ena sidan vård inom långtidssjukvården och å den andra sidan eget boende/servicehusboende, men att detta kräver en god boendestandard som tillgodoser de äldres anspåk på frihet och integritet. Var och en bör ha ett eget, rymligt rum och möjlighet att själv bestämma om möbleringen. Toalett och dusch måste finnas till varje rum. Kokmöjlighet bör också finnas. För att markera att det är fråga om ett eget boende bör man upprätta ett personligt hyreskontrakt. Till boendet skall knytas tillsyn och möjlighet till hjälp dygnet runt. Bostadsutskottet ansluter sig till uppfattningen att kokmöjligheter samt toalett och dusch bör finnas i varje rum. Det bör enligt bostadsutskottet också finnas möjligheter att vid ombyggnad i speciella fall och i mindre omfattning — t.ex. med hänsyn till byggnadstekniska förutsättningar — göra avsteg från upprustningsoch utrustningsnormerna, dock med bibehållande av den inriktning som förordats. Detta innebär en viktig förändring av bostadslånereglerna, som nu kan tillämpas på ett flexiblare sätt än tidigare. Möjligheterna ökar också för kommunerna att bygga sådan bostäder som passar deras gamla, handikappade och långvarigt sjuka. Bostadslånereglerna har inte tidigare medgett avsteg från de detaljerade normkraven, vilket lett fram till ett byggande som inte uppfyllt behovet ute i kommunerna utan helt anpassats till lånereglerna. Vi hälsar med tillfredsställelse den nya synen på lånereglerna, som gör att vi hädanefter får ett mera individuellt anpassat boende för den grupp människor betänkandet handlar om. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där moderata ledamöters namn förekommer.
Herr talman! De äldres rätt till eget boende. Förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka. Det borde inte vara nödvändigt att i välfärdsstaten Sverige väcka motioner eller lägga fram propositioner med dessa rubriker. Det kan emellertid direkt konstateras att det är nödvändigt. I Sverige, år 1985, tvingas omkring 60 000 människor att bo på institution i flerbäddsrum. 1982 hade vi vidare omkring 56 000 platser på ålderdomshem, platser som inte innebar något självständigt boende, även om man hade eget rum. Genomsnittsstorleken på rummen var 12 m?, och de saknade utrymme där man kunde inreda med någonting personligt från det egna hemmet. På långvårdskliniker runt om i vårt land, där många av våra gamla tillbringar sina sista dagar, ja t.o.m. år, är ett eget rum en sällsynhet. Man delar inte bara rum med en annan människa, utan flerbäddsrum tillhör vanligheten snarare än sällsyntheten. Det borde då vara självklart att man från samtliga politiska partier vore villig att acceptera åtgärder för att få en förändring och att även sätta en tidsgräns för när vi skall ha givit våra gamla rätt till eget boende och rätt till eget rum när de vistas på institution. Vi i folkpartiet vill förändra den verklighet som möter en människa när krafterna sinar. Vi vet hur det ser ut i Sverige, och med den insikt vi har om betydelsen av hur bostad och vård utformas anser vi att det måste sättas upp ett mål och en gräns för när målet skall vara nått. Vad säger då bostadsutskottets majoritet? Jo, man instämmer i det socialutskottet har sagt. Socialutskottet i sin tur har sagt att de önskemål folkpartiet fört fram inte står i strid med de mål regeringen uttalat i den aktuella propositionen och konstaterar sedan att de krav folkpartiet fört fram om förändringar för att nå målet inte strider mot regeringens förslag. Ja, det var ju väl det, men sedan är det slut med enigheten. Vi vill sätta en tidsgräns när målet skall vara nått, det vill inte majoriteten i bostadsutskottet. Det finns tillfällen, herr talman, då politiker inte bara måste besluta sig för att nå ett mål utan också för när målet skall vara nått. Detta är ett sådant tillfälle. Om inte de övriga partiernas företrädare kan acceptera att vi beslutar oss för när vi skall ha förbättrat förhållandena för våra gamla och sjuka, är det inget allvar i de uttalanden man gör här i kammaren. Varför är det då så viktigt att vi tänker om, att vi gör förändringar? Vi kan först slå fast att ingen människa är den andra lik. Vi formar våra liv efter skiftande förutsättningar, och när vi blir äldre sker förändringar, kroppsligt och mentalt. Dessa förändringar gör att vi är i större eller mindre behov av hjälp från vår omgivning. Det innebär också att vi även på äldre dagar är unika och inte kan pressas in i ett vårdmönster, som om vi vore stöpta i samma form. Det finns inget bättre sätt att tillgodose kravet på att få behålla självständigheten så länge som möjligt än att få bo kvar i det egna hemmet. Eftersom vår förmåga att sköta dagliga sysslor, att skaffa oss vårt dagliga bröd och att känna trygghet om vi är ensamma minskar, måste vi tillsammans ge service och hjälp till dem som så behöver. När trygghetsbehovet blir alltför stort, när sysslorna inte kan klaras ens med hjälp, måste man flytta. Det är då viktigt att inte fråntas alla möjligheter att vara aktiv. Detta är vad som skett i stor utsträckning på våra ålderdomshem. Om eller när den dagen kommer att vi trots ett utbyggt mått av service inte kan ha ett självständigt boende, måste det oeftergivliga kravet vara att få, om man så önskar, ett eget rum. Vi skall även under det skedet av vårt liv kunna stänga vår dörr och vara ensamma. Det är här, nu, när vi behandlar bostadsutskottets betänkande och regeringsförslaget, som vi kan sätta kraft bakom ord och tankar. Mycket av det arbete och de åtgärder som skall till för att genomföra de förändringar som behövs kommer att göras ute i kommuner och landsting. För att skapa förutsättningar måste vi från vår sida underlätta när i dag regler och förordningar lägger hinder i vägen och när det behövs stöd i form av pengar. För att skapa förutsättningar för dem som önskar bo kvar i sina hem och i sin invanda miljö när krafterna sinar fordras bra bostäder, väl fungerande närmiljö och tillgänglighet även för den som är rörelsehindrad. Bostadsministern har därför föreslagit att staten genom bidrag skall stimulera till att tillgänglighetsskapande åtgärder utförs på kvartersmark. Vii folkpartiet framhåller att det är ytterst viktigt att vi får en förbättring av tillgängligheten i den yttre miljön. Vi anser dock att bostadsministern varit alltför återhållsam när han föreslagit att 10 miljoner skall avsättas detta budgetår och yrkar därför på en fördubbling. Det är av yttersta vikt att denna verksamhet startar, liksom åtgärder för att öka tillgängligheten i husen genom hissinstallationer. Att det finns ett mycket stort behov av hissinstallationer kan exemplifieras av att det finns hiss i endast 27 96 av 180 000 trapphus i flerbostadshus med minst tre våningar, byggda före 1975. Den generösa dispensgivning som skett från hisskravet har gjort att det inte blivit någon påtaglig förbättring efter de ombyggnader som gjorts. Dispenserna har varit betingade av de höga priser som nu gäller vid hissinstallationer. Det är därför mycket viktigt att billigare alternativ till de konventionella hissar som nu står till buds kan presenteras. Vi har därför från folkpartiet yrkat att den grupp som i byggforskningsrådets regi arbetar med teknikupphandling av hissar får använda de 10 miljonerna inom ramen för de statsbidrag till hissar som bostadsstyrelsen föreslagit regeringen. Vi i folkpartiet kräver en fördubbling av ramen för bidrag för försöksverksamhet med integrerad boendeservice. Vi anser att sådan verksamhet är ytterligt värdefull, och man kan här genom samverkan mellan kommun, bostadsförvaltare, föreningar och näringsliv skapa förutsättningar för äldre att bo kvar i sin invanda miljö. Det är också tillfredsställande att regeringen i detta sammanhang accepterar tanken på att enskilda företag kan göra insatser i samverkan med samhälleliga organ. Tyvärr har inte denna inställning räckt till för tillstyrkan av vårt krav på möjlighet till enskilda initiativ inom hemtjänsten. Moderaterna har, trots att de inte önskar försöksverksamhet med integrerad boendeservice eller har tillstyrkt några av de övriga förslagen som skulle underlätta för de äldre att bo kvar i sin gamla miljö, anslutit sig till vårt förslag. Utskottets majoritet har angivit att det visserligen ligger i linje med förslagen om försök med integrerad boendeservice men vill inte tillstyrka vårt förslag. Det är beklagligt. När vi nu skall påbörja ett arbete för att förbättra boendet och förbättra möjligheterna för äldre, handikappade och långvarigt sjuka att bo kvar i sina hem, måste vi också kunna erbjuda olika former av service och vård. Vi har därför från folkpartiet ansett att det är av yttersta vikt att ”låta tusen blommor blomma”, att ge utrymme för nytänkande och alternativ till hemtjänst. Vi måste kunna ge möjlighet att låta t.ex. ideella föreningar på entreprenad sköta verksamheten. Vi anser att även på detta område måste man genom mångfald ge impulser till förnyelse. Man skapar också genom kostnadsmedvetande impulser till att hålla kostnaderna nere utan att servicen försämras. För att ge ett självständigt boende även inom ramen för den ökade tillsyn som ges på våra ålderdomshem krävs ombyggnad av många i övrigt väl fungerande hem. Ett stort antal av de platser som i dag erbjuds våra äldre innebär mer eller mindre omhändertagande. Möjligheterna till initiativ inom ramen för den egna bostaden, i detta fall det egna rummet, är begränsade. En stor del av denna utveckling beror på en i sig övertygande välmening att underlätta för de äldre. Vi vet nu att detta inte är bra —i den meningen att det ger upphov till passivering. Man får inte ta ifrån en människa möjligheten att vara aktiv och utifrån gamla rutiner sköta sina invanda sysslor. Det måste därför, herr talman, ske en ombyggnad av många av våra ålderdomshem. Vi anser från folkpartiet att detta skall göras varsamt, utan alltför stor bindning till gällande normer vad gäller nyoch ombyggnad. En sådan ombyggnad kan också smidigare komma till stånd utan att de boende behöver drabbas av bekymmersamma omflyttningar. Det är enligt vår uppfattning oklart om bostadsutskottets tillkännagivande till regeringen klart kommer att resultera i att denna målsättning uppfylls, men vi hoppas att det får det resultatet. För de på ålderdomshem nu boende är det av yttersta vikt att denna verksamhet omedelbart startar. Vi har också från folkpartiet yrkat att statliga lån skall beviljas vid ombyggnad av ålderdomshem som är yngre än de 30 år som nu utgör gränsen för ombyggnadslån. Vi har, som jag tidigare påpekat, ett stort antal ålderdomshem i vårt land där standarden vad gäller utrymme för de boende är ytterst begränsad. Ombyggnaden måste påbörjas snabbt, så att den nuvarande generationen pensionärer får glädje av förbättringarna. Till sist, herr talman! Alla åtgärder som vidtas måste ha som mål att vi får en helt annan utformning av boendet för våra äldre och att så långt möjligt det egna boendet kan behållas. När man inte kan stanna kvar hemma, skall man inom långvården garanteras eget rum, om man så önskar. Det är viktigt att vi nu slår fast detta mål, så att det är nått inom en tioårsperiod. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 7, 15, 18, 21 och 26.

Herr talman! De flesta av förslagen i regeringens proposition — om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka — är bra och innebär att man nu tar itu med och undanröjer en del brister i äldres, handikappades och långvarigt sjukas boende. Flera av dessa förslag har för övrigt tidigare tagits upp från vpk:s sida. Vi har ställt krav som nästan ordagrant och innehållsmässigt överensstämmer med de målsättningar som formuleras då det gäller mål och synsätt inom bostadspolitiken. De resurser som föreslås ställas till förfogande för att realisera målsättningarna är emellertid alltför blygsamma. Mot bakgrund av hur många människor som i dag och under de närmaste åren skulle kunna flytta till egen bostad och annan boendeform från institutionsboende borde betydligt större satsningar göras nu. Sådana satsningar föreslås också, som framgår av betänkandet, från både folkpartiets och vpk:s sida. Dessa förslag återfinns i några av reservationerna. Vi tycker att det är bra att regeringen föreslår en ändring i bostadsförsörjningslagen som innebär att kommunerna har ansvar för att alla i kommunen får en egen bostad av god kvalitet. Den arbetsgrupp inom regeringskansliet som har tagit fram underlaget till propositionen har bl.a. föreslagit att bostadsförsörjningslagen skall kompletteras med en bestämmelse om skyldighet för kommunen att samråda med landstingskommun om bostadsförsörjningen. Vänsterpartiet kommunisterna anser, liksom handikapporganisationerna, att en sådan komplettering skall göras, medan regeringen inte nu finner det befogat att reglera kommuners samrådsskyldighet. Arbetsgruppens slutsatser är att gällande regler skall ge möjlighet att åstadkomma en god bostadsstandard även för flertalet människor som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har speciella krav på bostadens utformning. Vi menar att absoluta krav på tillgänglighet måste fastställas i lag. I förslaget till ny planoch bygglag sägs exempelvis att kravet på tillgänglighet skall uppfyllas om det inte är uppenbart oskäligt. Det sägs vidare att kommunen kan besluta att det i områdesplan eller detaljplan, under vissa förutsättningar, får ställas lägre krav. Det talas om att ändring i skälig utsträckning skall uppfylla vissa krav. Det som på denna punkt — enligt den lagrådsremiss som vi har kunnat ta del av — sägs i förslaget till planoch bygglag är otillräckligt och ger utrymme för tolkningar som kan försvåra eller omöjliggöra tillgodoseendet av berättigade tillgänglighetskrav från de handikappade. Det finns i betänkandet förslag om att ett bostadsanpassningsbidrag skall kunna utgå för återställning av lägenhet som har anpassats till en handikappad person men som inte längre kan hyras ut till en person som har behov av anpassningen. Detta förslag är bra, men otillräckligt. En fastighetsägare kan nämligen i dag motsätta sig att en lägenhet anpassas till en handikappad persons behov. En handikappad person måste enligt vår mening ges ovillkorlig rätt att få sin bostad anpassad och skall inte behöva riskera ersättningskrav från fastighetsägaren. Detta borde klart slås fast i hyreslagstiftningen, och vi har som bekant yrkat att regeringen skall lägga fram förslag om detta till riksdagen. Reglerna för bostadsanpassningsbidrag bör också vidgas, så att det blir möjligt att erhålla bidrag för handikappanpassning av t.ex. toalett i närlokal för de boende. Detta menar vi är angeläget. För övrigt noterar vi med tillfredsställelse att det i regeringsförslaget aviseras en översyn av reglerna för bostadsanpassning för att underlätta kvarboende. Då det gäller den yttre miljön föreslår man nu i propositionen att statligt bidrag skall införas för tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark. Från vpk:s sida har vi anslutit oss till detta förslag.

I det föreliggande betänkandet och i propositionen föreslår man att räntebidrag skall förbehållas sådana utrymmen som betalas av de boende över hyran eller avgiften för lägenheten. Innebörden av det är att lokaler av typ dagcentraler med kommunal service för äldre, handikappade, m.fl. inte längre får räntebidrag. I stället föreslår man ett engångsbidrag till försöksverksamhet med integrerad boendeservice. Engångsbidraget skall täcka investeringsoch/eller driftkostnaderna under ett inledningsskede. Vpk föreslår att räntebidrag även i fortsättningen skall utgå till vissa lokaler för kommunal service, till äldre, m.fl., eftersom vi anser det angeläget. I syfte att stimulera en decentraliserad utbyggnad av sådana lokaler, exempelvis i bostadsområden med stor andel äldre, bör storleken på de lokaler som kan få bidrag begränsas hårdare än i dag. Men även det nya stöd som föreslås till försöksverksamhet med boendeservice är angeläget. De här två stödformerna bör kunna komplettera varandra. Herr talman! Enligt gällande bestämmelser om hissinstallation i bostadshus ges bidrag för installation av hiss i bostadshus med mer än 3 våningar bara om det finns särskilda skäl. De nuvarande reglerna är oklara. Sökande kan inte få besked i förväg om finansieringsförutsättningarna, vilket orsakar en komplicerad handläggning. Det är dessutom sällan fastighetsekonomiskt fördelaktigt att installera hiss i fyravåningshus på grund av att hissbidrag inte kan utgå. Vi menar att reglerna bör ändras så att bidrag generellt utgår för hissinstallation i fyravåningshus. Vi anser att bidragets andel av de godkända kostnaderna kan sättas lägre än vid trevåningshus. Det gäller bidrag från såväl kommun som stat. Herr talman! Det var några kommentarer till vpk:s förslag, förslag som vi sedan har följt upp i reservationer som är fogade till betänkandet. I några fall sammanfaller våra motionsförslag med enskilda socialdemokratiska motionärers. Vi har i detta sammanhang också yrkat bifall till dessa förslag, och vi har självfallet tagit med dessa förslag vid vår behandling. Jag skulle avslutningsvis vilja göra några ytterligare kommentarer. Det råder ganska stor enighet då det gäller mål och synsätt. Detta återspeglas också av att ett enigt socialutskott står bakom det yttrande som är fogat till bostadsutskottets betänkande. Moderaterna i bostadsutskottet utgör ett visst undantag från denna enhetlighet. Moderaterna går nämligen emot statligt stöd som skall underlätta genomförandet av vissa konkreta förslag. De går emot statligt bidrag till integrerad boendeservice. De går emot bidrag till samupphandling och teknikutveckling av hissar. Likaså går moderaterna emot förslaget om bidrag till tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark och bidraget för återställning av handikappanpassade bostäder. Men moderaternas inställning är ju helt i linje med vad som framförs i deras partimotion om bostadspolitiken och moderaternas agerande över huvud taget då det gäller bostadspolitiken och sociala frågor. Man kan vidare notera att moderaterna i detta sammanhang har aktualiserat frågan om att avskaffa bostadsförsörjningslagen — ett förslag som utskottet i övrigt inte anser går att förena med de riktlinjer för en socialt inriktad bostadspolitik som alla partier, utom moderaterna, omfattar. Jag har velat göra de här kommentarerna för att markera att moderaterna envetet fortsätter den uppluckring, den försämring som detta partis förslag skulle innebära för de enskilda människor vilka vi kallar de vanliga människorna. Det är därför glädjande att kunna konstatera att moderaterna även när det gäller äldreboendet är tämligen ensamma om sitt förslag. Jag yrkar bifall till de reservationer där vpk återfinns och i övrigt till utskottets hemställan.